Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig vilka allmängiltiga skäl som kan vara vägledande vid beslut från regeringshåll att lämna enkel fråga obesvarad. Regeringen avgör med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall om en enkel fråga skall besvaras. Prövningen har hittills lett till att de allra flesta frågorna besvarats. Den nu ställda frågan har uppenbarligen föranletts av en enkel fråga som herr Sjöholm den 24 april i år riktat till mig om regeringens officiella ståndpunkt i fråga om svenskt deltagande i europamästerskapen i fri idrott i Aten. Med hänsyn till frågans innehåll lämnades den över till handelsministern. Enligt gällande riktlinjer togs frågan upp på dagordningen för den 8 maj. Handelsministern blev emellertid då förhindrad besvara frågan på grund av tjänsteresa till utlandet. Under mellantiden hade riksidrottsstyrelsen i anledning av en förfrågan från friidrottsförbundet avrått förbundet från att delta i europamästerskapen i Aten. I anledning av en enkel fråga, som herr Hermansson förra året framställde i denna kammare angående idrottsorganisationens politiska ställningstaganden, framhöll handelsministern att det i princip måste vara idrottsorganisatio 10.00 nerna själva som avgör med vilka länder de skall ha tävlingsutbyte. Självfal let, tillade handelsministern, skall regeringen stå till tjänst med råd och upplysningar om sin bedömning av läget om så begärs av idrottsorganisationerna. Vid den tid då herr Sjöholms fråga om regeringens inställning till europamästerskapen i Aten kunde besvaras, hade sålunda riksidrottsförbundet, på sätt som handelsministern i fjol förutsatte, självständigt tagit ställning. Någon anledning att i denna situation besvara herr Sjöholms fråga förelåg inte.
Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag har faktiskt blivit provocerad att ställa denna fråga, eftersom jag, som statsministern säger, riktade en fråga till regeringen den 24 april huruvida regeringen hade någon officiell uppfattning rörande ett svenskt deltagande i europamästerskapen i fri idrott i Aten. Det var en mycket enkel och lättbesvarad fråga, som man hade kunnat svara antingen ja eller nej på. Om regeringen inte hade någon officiell uppfattning i det fallet, hade ju statsministern kunnat svara nej, och det är tydligen det svaret jag nu sent omsider har fått. Jag riktade den frågan till statsministern därför att det är en allmänpolitisk fråga, som jag tyckte att regeringschefen skulle svara på. Men — för att här ta en bild som kan lämpa sig i sammanhanget — statsministern spe lade över bollen till handelsministern, förutvarande ordförande i Svenska fotbollförbundet. Fatalt nog missade emellertid handelsministern den passningen och lät bollen gå död, och det blev därför inget svar alls. Det var litet trist, eftersom jag uppfattar systemet med enkla frågor som ett viktigt instrument i demokratins tjänst, förutsatt naturligtvis att man besvarar frågorna. Jag får kanske lov att säga i sammanhanget, att statsministerns långa och lysande politiska bana, som vi alla säkert hyser respekt för och som jag för min del även beundrar, har en blotta, nämligen den att statsministern aldrig har agerat i oppositionsställning. Han har aldrig representerat minoriteten, alltså de människor som inte har så mycket att säga till om. Det är en brist som inte synes komma att avhjälpas, och det är givetvis inte heller statsministerns eller regeringens fel att så är, utan det är den splittrade oppositionens fel. Det är nu en annan fråga, men den är ändå viktig eftersom jag tror att vi ser på frågeinstitutet litet olika beroende på vilken sida vi tillhör. Den fråga jag ställde den 24 april var av stort intresse för allmänheten. Det framgår bl.a. av tidningarna. Frågan huruvida idrott och politik hör ihop eller inte diskuteras ju mycket. Och naturligtvis hör politik och idrott ihop. Det kan vi väl vara eniga om. Men «idrottsrörelsen skall fatta de idrottsligt bestämmande besluten och regeringen de politiska; det är bäst så, måste man anse. Men där fordras det en viss samordning. Om regeringen har en viss inställning till ett speciellt land som styrs med tvivelaktiga och odemokratiska metoder, så borde det göras en samordnad aktion om en aktion över huvud skall göras. Idrotten är ett av de få områden där demokratins spelregler fortfarande tilllämpas internationellt. Där hjälper varken maktspråk eller sabelskrammel, ty det vinner man inga tävlingar med. Det är naturligtvis bra att man fortfarande kan umgås mänskligt och anständigt på åtminstone ett område. Jag tror vidare att statsministern blandat ihop riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundet. I sista stycket av sitt svar nämner statsministern Riksidrottsförbundet, men det är fortfarande inte såvitt jag vet inkopplat på denna fråga, utan det är riksidrottsstyrelsen som har avgivit ett yttrande härvidlag. Jag tycker fortfarande att statsministern på min första fråga, om regeringen har en officiell inställning i detta sammanhang, enkelt och rättframt kunde ha svarat ja eller nej. Det hade varit ett enkelt och rejält svar på en enkel fråga. Nu har jag sent omsider fått ett besked, nämligen att regeringen inte har någon sådan inställning.

Herr talman! Herr Sjöholm försökte nu att föra in denna fråga i ett allmänt politiskt resonemang om oppositionens och regeringens bedömning av frågeinstitutet. Det kan inte vara herr Sjöholm obekant att jag var en av dem som tog initiativet till frågeinstitutet och ivrigt arbetade på att få det effektivt liksom att jag fortfarande anser att frågeinstitutet är ett av de värdefullaste inslagen i det svenska parlamentariska livet. Regeringen har också visat att den delar min uppfattning genom att svara på praktiskt taget alla frågor, även sådana som kanske inte varit särskilt väl motiverade. Detta var en utvikning, herr talman, men den föranleddes av herr Sjöholms inlägg. Detta är en betydelsefull fråga ur demokratisk synpunkt. Vilket förtroende skall man hysa till idrottsfolkets egna organisationer? Det kan inte vara herr Sjöholm obekant att Riksidrottsförbundets styrelse vid flera tillfällen har markerat sin bestämda vilja att ta ställning till frågor av detta slag självständigt. Jag vill till kammarens protokoll som exempel läsa upp följande, som man skrev i november i fjol: »I vårt land lär i stort sett enighet råda om att den svenska idrottsrörelsen — utan inblandning utifrån och alltså ej heller från statsmakternas sida — själv bör dra upp riktlinjerna för sitt handlande i samband med internationella kriser av politisk eller därmed jämförlig art. Den svenska regeringen har också vid olika tillfällen betonat vikten av att idrottsrörelsen i vårt land intar en självständig ställning härvidlag. Kommittén får i sammanhanget påminna om att det finns länder där idrotten är statsdirigerad och därigenom blir ett verktyg i händerna på de politiska makthavarna.» Det allvarliga i herr Sjöholms fråga är att han tydligen inte har observerat hur angeläget idrottens folk är att bevara sin självständighet utan direktiv och pekpinnar från regeringen. Jag beklagar det och vill bara konstatera att det för regeringen är alldeles självklart att dela idrottsfolkets synpunkter i denna fråga.
Herr talman! Jag vet att statsministern lagt ned ett förtjänstfullt arbete på frågeinstitutets införande, och det är ytterligare en anledning att hysa respekt för statsministerns gärning. Men det är då desto underligare att statsministern, som är en av initiativtagarna till frågeinstitutet, inte kunde svara ja eller nej på min enkla fråga av den 24 april. Jag är fullt införstådd med att idrottsrörelsen kan få bestämma i det aktuella fallet. Efter allt rabalder som inträffade i samband med tennislandskampen i Davis Cup mellan Sverige och Rhodesia i fjol sade emellertid regeringens talesmän att de, om de hade blivit tillfrågade, skulle ha avrått Tennisförbundet från att ställa upp för att undvika oroligheter. Jag hoppas nu att regeringen i fortsättningen inte i efterhand kommer att dela ut några pekpinnar utan klart har deklarerat att man inte lägger sig i frågor av denna typ. Det tycker jag är ett bra svar. Min enkla fråga har alltså rensat luften, och det är ytterligare ett bevis för värdet av frågeinstitutet. Vi har levt i ovisshet i detta avseende men vet nu att idrottsrörelsen själv får avgöra spörsmål av detta slag.
Herr talman! Jag gläder mig åt att vi nu är överens om att herr Sjöholms första enkla fråga var skäligen onödig, eftersom regeringen vid upprepade tillfällen förklarat att den delar Riksidrottsförbundets styrelses mening att idrottsfolket självt får avgöra frågor av denna typ utan pekpinnar från regeringen. Detta trodde jag var allmänt känt, och därför tyckte jag inte det var så farligt att den första frågan inte besvarades. Att dra några paralleller med Båstadsfallet skulle jag närmast vilja avråda från. Där gällde det ett land som var utsatt för Förenta Nationernas sanktioner — det var en mycket klar situation. Jag anser alltså att man inte skall dra några direkta paralleller på den punkten. Men som sagt: Nu tycks vi vara överens om att det är idrottens folk som utan pekpinnar och utan direktiv från regeringen skall avgöra dessa frågor, och då är det ju tillfredsställande.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för denna mycket intressanta upplysning att biståndet till Sudan inte har avbrutits. För en vecka sedan, då jag egentligen skulle ha tagit emot svaret, fick vi ju genom radio och TV beskedet att biståndet hade avbrutits. År 1966 tillhörde jag dem som var motståndare till en kredit på 35 miljoner kronor, och jag tycker att det varit klokt om regeringen den gången hade följt oppositionen. De omständigheter som då förelåg och fortfarande föreligger är ju mycket besvärande. Om man ger bistånd till ett krigförande land — det må gälla ett mycket fredligt projekt — så friställer man för mottagarlandet motsvarande belopp, som kan användas till helt andra ändamål. Nu kommer det alltså att ges ytterligare pengar till Sudan, och det är glädjande att höra att dessa pengar kommer att investeras i de södra provinserna. Detta finner jag mycket angeläget. Utrikesministern säger att projektet måste anses ha varit framgångsrikt. Det är väl svårt att få fram resultat. Jag vet inte om chargé d'affaires i Khartoum Bengt Rösiö har kunnat ge några uppgifter. Men jag var där nere själv för ett och ett halvt år sedan tillsammans med dåvarande riksdagsman Rubin, och vi fann att det var ganska svårt att få grepp om vad som egentligen hade gjorts. Vi fick emellertid klart för oss att de pumpstationer som fanns var uteslutande anlagda i de norra provinserna. För övrigt meddelades det att man hade investerat 11 miljoner i maskiner som man inte hade fått något särskilt gagn av, och man anhöll redan hösten 1967 om ett ytterligare lån för att få bruk för denna apparatur. Nu har regeringen alltså ambitionen att fortsätta med biståndet. Men då frågar man sig varför ambassaden i Khartoum dras in. Blir det inte praktiskt taget omöjligt, herr utrikesminister, att följa utvecklingen och fortsätta konsultstudierna samt göra de överväganden som vid riksdagsbehandlingen angivits såsom villkor för fortsatt biståndsinsats?

Herr talman! Jag tycker att det är bra, herr utrikesminister, att man fortsätter, ty om man har sagt A skall man även säga B, i synnerhet som regeringen har ambitionen att få garantier för att detta bistånd också kommer de tre södra provinserna till del. Jag tycker att detta är ett ofrånkomligt villkor. Personligen hade jag hellre sett att man hjälpt på ett annat vis. Det bör kunna finnas en möjlighet att förhandla sig till ett bistånd på annan väg i de södra provinserna genom community development-project eller liknande. På sådant sätt skulle man kunna bygga upp byarna därnere, eftersom dessa nu är svårt raserade. Man skulle också kunna tänka sig att intensifiera scholarship-idén, eftersom det är många studenter som flytt ur detta land. Jag har själv träffat flera av dem i Uganda och Etiopien. Man räknar med att 200 000 flyktingar befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Man kunde där fortsätta att arbeta med idén från »Flykting 67>, då 18 miljoner kronor fördelades på de svenska hjälporganen och sattes in för flyktingarbetet här. Jag är inte kompetent att bedöma riktigheten i indragandet av ambassaden i Khartoum, men från min lekmannamässiga synpunkt ter det sig besvärande att uppe från Kairo kunna bedöma läget ända nere i södra Sudan.

Herr talman! Jag vill tacka herr utrikesministern också för detta svar, som tycks mig präglat av positiv anda. Jag noterar med tillfredsställelse att ingenting hindrar att problemet tas upp i ett anförande vid generaldebatten i FN:s generalförsamling. Det är mycket viktigt att uppmärksamheten riktas på svårigheterna i Sudan. även om man inte primärt når sitt mål, kan man i alla fall ställa problemen under debatt och rikta omvärldens uppmärksamhet på vad som sker i Sydsudan. Det har lagts en slöja över det, vilket är djupt beklagligt. Det är också beklagligt att Förenta Nationerna ofta står så maktlösa inför de uppgifter, för vilka organisationen dock en gång har tillskapats. Utrikesministern anför ju att artikel 2: 7 omöjliggör en aktion i detta sammanhang, eftersom enligt stadgan ingen inblandning får förekomma i en stats inre angelägenheter. En informationsgrupp för Sudan har nyligen startats i vårt land, och den sitter inne med många informationer. Bland annat har man meddelat att det på grund av den svåra misären i Sydsudan har spritts epedimier av malaria, tbe, sömnsjuka och smittkoppor. De har fått en omfattande utbredning. Sjukdomsbaciller gör ju inte halt vid någon gräns, utan de går över gränsen med nöd och död i släptåg. Enligt min mening måste man därför ha en ny syn på vad som är »en stats inre angelägenheter». Det här blir faktiskt en internationell fråga som berör centrala delar av Afrika. Utrikesministern nämner också att de afrikanska staterna inte genom sin egen organisation OAU har tagit några initiativ, men Sverige är ju ingen afrikansk stat, så vi behöver väl inte ständigt handla i enighet med deras ambitioner. Jag anser att vi borde ta mer kraftfulla tag i dessa frågor som gäller FN:s angelägenheter. I svaret berörs också Nigeria-Biafraproblemet. Om detta säger utrikesministern alltid att vi inte politiskt kan ingripa via FN, ty då skulle vi riskera det humanitära arbete som uträttas.

Herr talman! Jag vill än en gång betyga min uppskattning av det positiva i svaret. Det är klart att frågan inte kan komma upp på dagordningen. Det är inte så lätt att vara oppositionspolitiker, herr utrikesminister, men jag har för mig att ett yrkande ibland kan aktualisera en fråga. Vad jag är ute efter är att rikta omvärldens uppmärksamhet på vad som sker. Att det skulle spela regeringen i Khartoum i händerna politiskt är väl ändå tveksamt — den är dock i starkt behov av de 15 miljonerna. En delegation lär vara på väg hit, och om frågan toges upp även den politiska vägen kanske regeringen där nere skulle kunna förmås att inse att den bör föra en mer human politik i de södra provinserna. Sedan konstaterar jag med stor tillfredsställelse herr utrikesministerns allvarliga vilja att öka den humanitära insatsen bland flyktingarna.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat statsministern om det är förenligt med religionsfriheten att religiösa samfunds sammankomster sätts under övervakning av statliga myndigheter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Medborgarnas rätt att fritt komma samman bl.a. för gemensam andaktsutövning får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är nödvändiga för upprätthållande av ordning och säkerhet i samhället och för skydd av enskilds frioch rättigheter. För kontroll av att det vid sammankomster, till vilka allmänheten äger tillträde, inte förekommer något som strider mot lag eller föranleder avsevärd fara för de närvarande har polismyndigheten rätt att närvara vid sammankomster. Polismyndigheten kan också föreskriva att representant för annan myndig het skall äga närvara. Detta gäller även sammankomster för religionsutövning. Denna insyn från samhällets sida i vad som förekommer vid religiösa samfunds sammankomster måste givetvis utövas på sådant sätt attt församlingsfriheten inte kränks.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Till den frihet vi har i vår demokrati hör också religionsfriheten. Denna frihet värderar vi högt, och den vill vi värna om, inte minst när vi hör om de övergrepp på kristna och deras tro och verksamhet som förekommer i länder inte långt från vårt eget land. Religionsfriheten innebär rätt för varje individ till personlig och offentlig religionsutövning utan ingripande från någon myndighet. I vårt land är det kristendomen som omfattas av den stora majoriteten — över 98 procent vill tillhöra statseller frikyrka. Kristendomens uppgift är att hjälpa människorna till både kropp och själ. Att bedja för sjuka ingår i den kristna religionsutövningen och praktiseras inom såväl statssom frikyrka, mest enskilt, men också i större eller mindre samlingar. Ja, det praktiseras även av sådana som säger sig varken vilja eller kunna tro. Namnet Herbert Tingsten är känt för justitieministern liksom för kammarens ledamöter, och jag skall be att få citera ur hans bok där han talar om att hans hustru låg svårt sjuk. Han skriver så här: »Då jag lagt mig överväldigades jag av ett behov att be Gud om räddning. Jag fann mig be, ursinnigt, koncentrerat, pockande, förtvivlat. Så blev jag lugn, nästan i seger och lycka, och vaknade för att få höra att febern under natten försvunnit — temperaturen hade sjunkit från över 40 till under 37 mankomst grader — och en bättring var nästan säker.» Detta praktiseras alltså ganska ofta av människor som står utanför kyrkorna och som många gånger är kritiska mot sådant som där förekommer. Mot bakgrunden av detta och vad jag anfört om religionsfriheten och kristen religionsutövning ter sig socialstyrelsens övervakning och kontroll av kristna sammankomster som mycket oroande och kränkande. Från kristet håll reagerar och protesterar vi mot socialstyrelsens handlande som enligt vår mening klart strider mot religionsfriheten. Därtill kan läggas socialministerns svar i förra veckan där han sade att någon utvidgad lagstiftning f. n. inte övervägs. När övervägs en lagstiftning? I svaret säger justitieministern att övervakning kan ske för upprätthållande av ordning och säkerhet i samhället och för skydd av enskilds frioch rättigheter. Vad är anledningen till att socialstyrelsen har skickat ut kontrollanter? Har det förekommit något särskilt som har stört ordningen och säkerheten eller föreligger det något särskilt hot mot den enskildes frioch rättigheter? Hur ofta förekommer denna kontroll av kristen verksamhet och kommer den ati utökas till andra verksamhetsområden, församlingarnas barnoch ungdomsverksamhet till exempel? Huruvida det sker något när man ber för sjuka skall vi inte debattera här. Det finns emellertid ett annat område där kristen tro och verksamhet betytt mycket. Jag tänker på de alkoholister och narkomaner som bevisligen blivit hjälpta genom en andlig upplevelse. På detta räddningsarbete offrar de kristna frivilligt mycket av sina inkomster. Anser justitieministern att även detta kan kallas geschäft på bekostnad av sjuka människor?
Herr talman! Jag saknar anledning att behandla den speciella sammankomst som herr Johansson i Skärstad åsyftar. Det finns desto mindre anledning att nu gå in på den eftersom kammaren för åtta dagar sedan debatterade den ganska ingående. Vad herr Johanssons anförande i övrigt beträffar vill jag påpeka att jag icke har talat om geschäft.

Herr talman! Jag har alltså inte kunnat få något svar på frågan om det är förenligt med religionsfriheten att religiösa samfunds sammankomster ställs under övervakning av statliga myndigheter och om det skulle ha förekommit något särskilt den senaste tiden som har påkallat socialstyrelsens insättande av kontrollanter. Är socialstyrelsen beredd till övervakning och kontroll även på andra områden, inte minst där spriten förekommer? I så fall tror jag att socialstyrelsen skulle behöva så många kontrollanter att man undrar var den skall få alla dessa ifrån.
Herr talman! Redan i mitt svar angav jag att polismyndigheten har rätt att närvara vid allmänna sammankomster och att detta också gäller sammankomster för religionsutövning. Polismyndigheten kan även föreskriva att representant för annan myndighet skall äga närvara. Huruvida socialstyrelsen bör utvidga en verksamhet av denna art undandrar sig helt och hållet mitt bedömande; socialstyrelsen hör inte till mitt fögderi.

Herr talman! Fru Holmqvist har frågat mig om jag vill medverka till att besvärshänvisning alltid meddelas vid myndighets beslut. I fråga om förvaltningsförfarandet finns f.n. inga generella föreskrifter om skyldighet för myndighet att lämna besvärshänvisning. Frågan om införande av enhetliga bestämmelser om meddelande av besvärshänvisning är ett av de spörsmål som har aktualiserats under det pågående arbetet på en lagstiftning om förfarandet i förvaltningsärenden. Inom justitiedepartementet har förra året av en särskild arbetsgrupp utarbetats ett förslag till förvaltningslag . Förslaget har remissbehandlats och övervägs nu inom justitiedepartementet. I detta lagförslag har bl.a. tagits upp en föreskrift om skyldighet för myndighet att lämna besvärshänvisning i beslut, som expedieras till part, om beslutet går parten emot och han får klaga över beslutet genom besvär.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Det är endast ett fåtal människor i det här landet som känner till att praktiskt taget alla beslut av myndigheterna kan överklagas. Bristen på insikt om detta går oftast ut över dem som har personlig anledning att begära överprövning av myndighets beslut, sådana som inte själva har tillräcklig initiativförmåga eller inte känner någon att rådfråga, medan det finns andra som använder besvärsrätten in absurdum, ja ibland förefaller att driva överklagandet som en ren sport. Få kan föreställa sig att ett till synes så enkelt spörsmål som rätten att besvära sig över myndighets beslut kan ha behövt utredas i olika omgångar ända sedan 1940-talet och att ett lagförslag är att vänta först nu. För den enskilde, som ärendet rör, förefaller det att det borde vara en ren rutinfråga att erhålla besked, hurvida besvärsrätt föreligger eller ej. Jag förstår att det inte är så enkelt med den omfattning besvärsrätten har, när frågan skall ses i sitt stora sammanhang. Mig förefaller detta vara en rättssäkerhetsfråga av största betydelse, men också en fråga om samhällets service åt den som i eget intresse bör pröva, om en myndighets beslut skall godtas eller Överprövas. Det är ett speciellt ärende som jag här tänker på. Det som för myndigheten är ett rutinärende kan för den enskilde vara av stor ekonomisk betydelse eller gälla tryggheten för framtiden. Jag hoppas att man i det lagförslag som kan förväntas inte glömmer detta för de stora juridisk-tekniska frågorna. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret, även om jag hade hoppats på ett kort och kärnfriskt ja till svar.
Herr talman! Jag kan tillägga till mitt svar, att remissinstanserna har ställt sig mycket positiva till förslaget i departementspromemorian. Vi får därför räkna med att det förslag, som jag i sinom tid skall presentera för riksdagen, kommer att innehålla en bestämmelse, liknande den som har föreslagits i promemorian. När förslaget kan presenteras för riksdagen kan jag inte ännu säga. I början av nästa månad skall planerna för justitiedepartementets kommande verksamhetsår fastställas, och jag tror att denna lagstiftning om förvaltningsförfarandet då kommer på en ganska hög plats.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag kan upplysa om när den nyligen träffade överenskommelsen rörande löneoch anställningsvillkor för handikappade arbetstagare vid skyddade verkstäder väntas kunna träda i kraft och om i sammanhanget någon förbättring i lönehänseende förutsetts för handikappade vilkas arbetsförmåga ej uppgår till 1/3 av den normala. Det beror i första hand på de avtalsslutande parterna — Landstingsoch Kommunförbunden, å ena, samt Kommunalarbetareförbundet, å andra sidan -- när den träffade överenskommelsen kan träda i kraft och även vilka som skall omfattas av avtalet. Skulle det — som jag har anledning förmoda — vara så, att parterna före ikraftträdandet önskar diskutera kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, är jag beredd att i vanlig ordning ta upp den frågan till diskussion efter framställning från förbunden. Detta nämnde jag för övrigt i en replik till herr Josefsson i Halmstad den 20 mars i år i samband med en enkel fråga i ämnet.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

Eftersom den träffade överenskommelsen har väckt fullt begripliga förhoppningar om att man äntligen skall komma ifrån de löneförhållanden som nu råder och som är sådana att man sannerligen inte ens kan tala om låglöner, har jag ansett det väsentligt att av inrikesministern få det besked som de avtalsslutande parterna ännu inte har givit om ikraftträdandet. Den uppgörelse som träffades den 13 mars mellan Kommunalarbetareförbundet och kommunerna och landstingen gäller minimilöner på 7:59 i dyrortsgrupp 4 och 8:26 i Stockholm. Nu har det visat sig att de nya lönerna inte kan gälla förrän en utredning är klar. Från vissa håll har det enligt tidningsuppgifter sagts att den utredningen väntas vara färdig inom kort, medan det finns andra som räknar med att det skall ta ett par år innan utredningen är klar och avtalet kan träda i kraft. Enmansutredaren själv, regeringsrådet Lindbäck, har uppgivit att den utredning han gör är klar inom kort men att den bara tar upp en del av problemen och att en annan omfattande utredning också pågår och att den väntas ta lång tid. Jag finner det orimligt att ett avtal där man bara fixerar minimilöner skall göras beroende av utredningar kring organisationsformer och liknande. Statsrådets svar ger inte det önskade beskedet, men trots det vill jag ytterligare ställa frågan, om avtalet, när det en gång träder i kraft, skall få retroaktiv giltighet. Vad beträffar den senare delen av min fråga anser jag att man borde ha klargjort den begränsning som ligger i att handikappade med en arbetsförmåga understigande 33 procent inte omfattas av avtalet. I ett reportage i en Göteborgstidning säger arbetsvårdschefen Georg Swahn att denna begränsning enbart i Göteborg innebär att cirka hälften av de anställda faller utanför uppgörelsen. Jag ifrågasätter över huvud taget en sådan begränsning, eftersom arbetsinsatsen ju beror på vilket slags arbete det är fråga om och vilka hjälpmedel som kan användas. Jag skulle också vilja ställa frågan hur man har tänkt sig förfara med alla de gränsfall som måste uppstå som följd av denna begränsning.
Jag vill erinra fru Marklund om att dessa skyddade verkstäder drivs av kommunerna. Det gäller för alla dem som arbetar inom verkstaden, vare sig deras handikapp bedöms till lägre eller högre än en tredjedel. Statens medverkan består i att man ger ett fixerat bidrag till var och en som deltar i arbetet på den skyddade verkstaden. Jag förstår att det kan vara en komplicerad fråga när det gäller personer som uppbär olika bidrag av annat slag och hur dessa skall anpassas till lönen. Att det är en komplicerad fråga är emellertid i och för sig inte någonting som behövde på något sätt hindra en diskussion mellan staten och kommunerna om själva kostnadsfördelningen. Fru Marklund måste förstå att jag inte kan ge annat svar än jag givit, eftersom detta är en kommunal angelägenhet. Statens medverkan är åtminstone tills vidare begränsad till att ge ett bidrag till denna verksamhet. Därför kan inte mitt svar bli annat än att vi från regeringens sida är beredda att ta upp en diskussion om kostnadsfördelningen när detta kan bli aktuellt. Att det sedan kan finnas en rad komplikationer som gör att både Lands tingsförbundet och kommunerna kan finna anledning att se över detta är en helt annan sak.
Herr talman! Jag kan vara överens med inrikesministern om att detta med kostnadsfördelningen är en helt annan sak än det som min fråga egentligen berörde. Men det är ju, som inrikesministern också säger, en fråga som har en mycket stark anknytning till den under många år pågående debatten om hur huvudmannaskapet skall ordnas och hur de skyddade verkstäderna skall organiseras. Jag tycker att inrikesministerns svårighet att ge besked på denna punkt, vilken jag i och för sig förstår, ytterligare belyser hur nödvändigt det är att frågan om huvudmannaskapet äntligen blir löst.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att genom ytterligare beredskapsarbeten iståndsätta särskilt i Norrbotten förekommande vägar som nu är i så dåligt skick att de under långa tider inte kan användas för näringslivets transporter. När det gäller nyanläggning och större ombyggnad av allmänna vägar innebär arbetenas utförande som beredskapsarbeten en tidigareläggning av i vägverkets flerårsplaner ingående projekt. Enligt vad jag inhämtat torde i hela landet sådana arbeten komma att utföras för 220 miljoner kronor detta budgetår, varav i Norrbottens län för 42 miljoner kronor eller 19 procent. Mindre omläggningsoch förbättringsarbeten torde under budgetåret 1968/69 komma att utföras för totalt 80 miljoner kronor, därav i Norrbottens län för 22,5 miljoner kronor. Av sistnämnda arbeten faller alltså detta budgetår 28 procent på Norrbottens län mot 22 procent budgetåret 1967/68.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

Jag tror att detta problem förekommer inom stora delar av speciellt Norrlands inland. Tiden medger inte att jag här nämner de många exempel som finns på detta, jag skall begränsa mig till ett enda. Det gäller en företagare i de östra delarna av vårt län. Företagaren i fråga driver sågverk inklusive tillverkning av sportstugor. För närvarande är drygt ett tjugutal anställda. Ytterligare kan beredas nyanställning för ett tiotal så fort arbetena med utbyggnad kan påbörjas som utföres med AMS:s stöd. Nu är det tyvärr så, att den väg som företaget måste använda för sina varutransporter sedan den 10 april är tilllåten för högst sju tons totalvikt. I praktiken har det inneburit totalstopp för alla varutransporter till företaget. Denna väg beräknas bli öppnad för sommartrafik omkring månadsskiftet maj-juni, men enligt uppgift kommer restriktionerna att bli hårdare än tidigare. I svaret har inrikesministern sagt att mindre omläggningsoch förbättringsarbeten kommer att utföras i Norrbottens län för 22,5 miljoner kronor. Det framgår också av svaret att inrikesministern inte är beredd att ytterligare öka beredskapsarbetena. Ser man på arbetslösheten visar de senaste siffrorna att det i mitten av maj fanns 5 167 registrerade arbetslösa i länet, därav 550 i det berörda området. Jag kan tillägga att det i Norrbottens län för närvarande finns 255 mil vägar som sedan den 10 april är avstängda för trafik med över sju tons totalvikt. Jag skulle vilja ställa denna följdfråga till inrikesministern: På vilket sätt kan man tänka sig att hjälpa näringslivet i dess svåra situation under den här förfallstiden? Kan man tänka sig en utvidgning av det s.k. glesbygdsstödet eller att företagareföreningen inkopplas för att göra en undersökning av hur stora merkostnaderna blir för de företagare som åsamkas dessa transportsvårigheter? Jag tror det skulle vara mycket värdefullt att få till stånd något slags bedömning och jag är intresserad av inrikesministerns svar.
Herr talman! Jag är överraskad över att herr Stridsman frågar mig vart man skall vända sig när det gäller önskemål att få bättre underhåll av de befintliga vägarna. Självklart skall man vända sig till den förvaltning som handhar dessa uppgifter. Det vore märkligt om näringslivets intressen skulle tillgodoses på så sätt att man sitter och väntar och ser om det uppkommer behov av att sysselsätta arbetskraft, varefter man vänder sig till den myndighet som har uppgiften att svara för beredskapsarbeten och säger att näringslivets intressen nu skall tillgodoses genom arbetsmarknadsmyndighetens försorg.

Herr talman! Jag är väl medveten om att man inte skall i princip ställa vägfrågor till inrikesministern. Min avsikt var inte att kritisera utan jag önskade bara göra inrikesminstern uppmärksam på näringslivets situation inom dessa områden och fråga, på vilket sätt man kan avhjälpa svårigheterna. Därför ställde jag följdfrågan. Då det inte finns mer medel till förfogande och då inrikesministern inte heller vill anslå mera, vilket jag konstaterar, skulle jag vilja veta på vilket annat sätt man kan tänka sig att klara av svårigheterna. Jag tänkte att man i detta sammanhang skulle kunna överväga någon form av glesbygdsstöd eller att företagareföreningen kunde inkopplas för att göra en undersökning om vilka merkostnader som på grund av de berörda förhållandena uppstår för näringslivet.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en mer skyndsam behandling hos Kungl. Maj:t av besvär över kommunala beslut. Handläggningstidens längd i fråga om kommunalbesvärsmål hos Kungl. Maj:t beror bl.a. på regeringsrättens arbets börda över huvud taget och på att handläggningen av dessa mål fördröjs av andra mål, t.ex. mål om frihetsberövanden, som med hänsyn till målens natur bör handläggas med förtur. Vissa åtgärder har emellertid vidtagits som möjliggjort en snabbare behandling av vissa typer av kommunalbesvärsmål. För närvarande övervägs en temporär omfördelning av föredragande tjänstemän mellan olika regeringsrättsbyråer som jag räknar med skall medföra en förbättring för kommunalbesvärsmålens del.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Som framgår av frågans formulering anser jag att det finns anledning kräva att Kungl. Maj:ts handläggning av de ärenden det här gäller blir snabbare än nu. Det framgår också av svaret att statsrådet är medveten om att handläggningen nu inte är särskilt bra, och jag noterar med tillfredsställelse att kommunikationsministern är inställd på att vidta åtgärder för att åstadkomma en förbättring. Jag vill här försöka ge en bild av hur handläggningen av besvärsärenden rörande kommunala beslut ibland fungerar. Det kan också samtidigt ge bakgrunden till min fråga. En kommuns fullmäktige beslöt 1967 att hyra ut en nedlagd skola till en bygdegårdsförening, att av föreningen användas och upplåtas som allmän samlingslokal. Mot detta fullmäktiges beslut anfördes besvär hos länsstyrelsen, som emellertid inte fann anledning ändra på beslutet. Besvären lämnades därför utan åtgärd. Ärendet gick emellertid vidare till Kungl. Maj:t, och handlingarna gick därefter den vanliga vägen tillbaka till kommunens fullmäktige och länsstyrelsen för yttrande. Sista gången länssty relsen översände ärendet till Kungl. Maj:t var den 6 februari 1968. Det har förflutit ett och ett kvarts år sedan ärendet överlämnades till Kungl. Maj:t, och ännu har något besked inte lämmats. Jag har vidare inhämtat att det hos länsstyrelsen i Östergötlands län finns ytterligare två ärenden rörande kommunala beslut som fattats under 1967 och sex ärenden från första halvåret 1968 där besvär anförts hos Kungl. Maj:t och där ärendena ännu inte har avgjorts. Mot den bakgrund som jag här antytt finner jag det föreligga fog för att kräva en snabbare behandling av dessa ärenden från Kungl. Maj:ts sida. a. att hos Kungl. Maj:t anhålla att frågan om möjligheterna att inrätta en särskild åkerreserv i enlighet med vad som anförs i motionerna bleve föremål för allsidig utredning,

Herr talman! Frågan om införandet av en åkerreserv eller, såsom det ibland heter, jordbank, har vid ett par tillfällen varit uppe till övervägande i vårt land. 1960 års jordbruksutredning tog på sin tid upp detta spörsmål men lade inte fram något förslag. Den anförde emellertid i sitt uttalande om tanken härpå att skäl framkommit som talar för att vissa enheter skulle kunna uppehållas i extensiv drift för att utgöra ett slags markreserv att tillgripa i ett ansträngt försörjningsläge. Något förslag framlades emellertid som sagt inte. Vid de prisförhandlingar som i år förts tog den av regeringen tillsatta priskommittén upp frågan i en PM som förelades regeringen. Denna PM slutade med ganska positiva slutsatser, men man lade ändå inte fram något förslag. Man framhöll att tiden inte tillät kommittén att närmare gå in på tanken. Frågan gällde i detta sammanhang i huvudsak huruvida man genom en åkerreserv skulle kunna begränsa produktionen. Vid de två tillfällen som frågan varit uppe till överläggande har motiven således i huvusak varit jordbrukspolitiska, jordbruksekonomiska och försörjningspolitiska aspekter. Däremot har ännu inte frågan om jordbank eller åkerreserv prövats ur naturvårdssynpunkt. Jag anser emellertid att det kan finnas starka skäl att ta upp dem också i detta sammanhang.

Det förefaller ganska ovisst huruvida man är villig att följa upp det sistnämnda förslaget, d.v.s. att lagra upp varor motsvarande den successivt minskande arealen. Jag vill inom parentes tillägga att en lagring av livsmedel i beredskapssyfte aldrig kan ha samma värde som en i gång varande jordbruksproduktion. Det är inte så lätt att lagra upp en reserv motsvarande produktionen på exempelvis 10000 eller 100 000 hektar mark, men det är relativt enkelt att i en ofärdstid ta upp produktion på en areal som ligger i beredskap härför på ett eller flera ställen. Jag har den uppfattningen att en viss del av de jordbruk som nu hotas av nedläggning skulle kunna uppehållas som ett slags åkerreserv genom relativt små investeringar. Man har i dagarna i Finland beslutat införa en sådan åkerreserv. Vinsten för Finlands vidkommande är ganska betydande. I USA har man länge haft en åkerreserv. Den tillkom visserligen för egna behov, men man förklarade för något år sedan i Förenta staterna att man var beredd att ta upp denna jordbank på 22 miljoner hektar mark i ny odling. I början på 1970-talet skulle hela jordbanken vara insatt i sin odling, och produkterna härifrån skulle skickas till u-länderna, som behöver denna produktion. En svensk åkerreserv måste självfallet utformas efter svenska förhållanden, icke efter vare sig finska eller amerikanska förhållanden. Den får som sagt byggas på de förhållanden som råder i vårt land. Som jag nämnde kan man med naturvårdssynpunkter som =:motivering också försvara och förklara betydelsen av en sådan åkerreserv. Jag tror att det skulle vara betydelsefullt om vi skapade vad jag vill kalla en naturskyddets åkerreserv. En del av de prognoser som har gjorts upp för den framtida utvecklingen i vårt land beträffande arealnedläggningen är ganska skrämmande. Enligt dessa prognoser skall i Jönköpings län 73 procent av jordbruken läggas ned, i Kronobergs län 63 procent, i Göteborgs och Bohus län 62 procent, i Jämtlands län 55 procent och i Kopparbergs län 54 procent. Detta gäller alltså utvecklingen för de nuvarande arealerna enligt prognoser från lantbruksstyrelsen. Jag har den uppfattningen att en del av dessa jordbruk är behövliga ur synpunkten av att kulturlandskapet bör bevaras. Jag tror att om man skulle gå fram med denna väldiga nedläggning i dessa orter, så kan det bli förödande just för kulturlandskapets bevarande. Dessa gårdar — om inte alla så åtminstone en del av dem — skulle sannolikt kunna bevaras ur naturskyddssynpunkt. Nu lär det ligga så till att lantbruksnämnderna inte har befogenhet att bevara eller stödja ett jordbruk ur naturvårdssynpunkt — lantbruksnämnderna skall enligt bestämmelserna göra sina bedömningar enbart enligt ekonomiska beräkningsgrunder. Sådana åkrar som skulle kunna ingå i vad jag kallar en naturskyddets åkerreserv skulle lätt kunna sättas in i en ny produktion, om behov därav upppstår.

I reservationen 1 har vi särskilt pekat på möjligheten av att äldre personer i detta sammanhang skulle kunna fylla en dubbel uppgift: de skulle billigt kunna vårda oersättliga naturvärden samtidigt som de skulle kunna svara för en beredskapsåtgärd av betydande värde. Den utredning som vi begär i reservationen är önskvärd inte bara ur jordbruksekonomiska sypunkter och ur beredskapssynpunkt utan även ur naturskyddssynpunkt. I reservationen 2 har vi yrkat på en bättre kontakt mellan kommunerna och lantbruksnämnderna, något som vi anser vara särskilt motiverat ur naturvårdssynpunkt. Det gäller framför allt de bygder jag talat om, där risk föreligger att betydande arealer kan komma att försvinna.

Kommunen överklagade därför att den ansåg att den brukningsdelen icke borde försvinna utan var nödvändig ur landskapsbevarande synpunkt. Jag tror därför att de kontakter som vi vill upprätta mellan lantbruksnämnder och kommuner bör kunna vara till stort gagn, och jag tror att det skulle vara direkt fördelaktigt om lantbruksnämndernas tjänstemän kunde komma i något bättre kontakt med kommunalmännen. Kanske skulle de då kunna beredas tillfälle att konstatera att det också härvidlag finns andra aspekter än de rent ekonomiska när det gäller deras arbete. Det finns också sådant som berör naturvård, miljövård etc. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till jordbruksutskottets utlåtande nr 22.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att bara instämma i herr Hanssons i Skegrie anförande, med det finns några saker som jag är intresserad av att få framföra i nuvarande situation, då ungefär en tredjedel av vår odlade åkerjord skall tas ur produktionen för att begränsa våra överskott av livsmedel, framför allt då våra smöroch spannmålsöverskott. Detta är ingen isolerad företeelse som gäller enbart vårt land, utan den drabbar fler talet jordbruksnationer. Överskotten dumpas sedan ut på världsmarknaden till priser som ligger långt under produktionskostnaderna och gör näringen olönsam. Av den anledningen måste jordbruket få stöd i praktiskt taget samtliga länder. Samtidigt vet vi att det råder brist på mat i stora områden i världen och att människor lider av svält. Genom jordbruksnämndens undersökningar känner vi också till att vår egen beredskap vid en eventuell avspärrning eller under eventuella nödår inte är så god som hade varit önskvärt. Tvärtom! Bristerna är stora och oroväckande på många områden. I detta läge står vi inför en produktionsanpassning och samtidigt inför en oviss framtid. Det måste då vara klok politik att försöka åstadkomma en arealreserv, som kan ge oss större trygghet både nu och i framtiden. Att skapa en åkerreserv efter amerikanskt mönster med en så kallad jordbank torde knappast vara något för oss. Däremot bör så mycket som möjligt av den odlade jorden som inte behövs i dagens läge för spannmålsodling och inte nödvändigtvis behöver planteras igen med skog kunna överföras till en åkerreserv, som med en extensiv drift kunde hållas öppen för att vid behov kunna plöjas upp och besås och därmed fylla ett stort behov ur beredskapssynpunkt. Denna typ av åkerreserv skulle medföra flera andra fördelar. Den skulle ha stort värde även ur landskapsvårdande synpunkt och hjälpa till att hålla kvar den öppna ljusa landskapsbild som vi vant oss vid och hoppas få behålla. Den skulle även kunna hjälpa till att lösa en del av glesbygdernas problem. Vi vet av erfarenhet att en åker, som legat som betesmark ett antal år, har befrämjat mullbildningen och lagrat upp näringsämnen i jorden. Vid ny brukning och sådd kan denna jord lämna god skörd flera år å rad. Det är alltså en verklig beredskapslagring. Samtidigt «skulle denna typ av åkerreserv ge möjlighet för många människor att stanna kvar i sin gamla miljö och där fylla en uppgift. Ofta önskar de ingenting hellre. Även ur miljöoch naturvårdssynpunkt skulle som sagt denna form av åkerreserv vara till stor fördel. Helt naturligt kan naturvårdsfrågorna inte skötas enbart av de människor, som skulle kunna få uppgiften att handha åkerreserven, men å andra sidan tror jag inte att det går att sköta en landskapsvård utan deras hjälp. Herr talman! Jag anser det angeläget att det innan det är för sent görs en allsidig utredning om upprättandet av åkerreserv och jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Under den andra reservationen vid samma utlåtande har av någon anledning mitt namn ej kommit med. Jag ber emellertid att få yrka bifall även till reservationen 2.
Herr talman! Jordbruksutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 22 två likalydande motioner från centerpartiet, 1: 241 och II: 268, vilka har följts upp i reservationer till utlåtandet. Reservanterna säger sig vilja tillgodose tre intressen. För det första vill de ta bort en del av den mark som producerar livsmedel i dag och som bidrager till avsättningssvårigheter, för det andra vill de skapa möjligheter för en bättre naturvård och för det tredje vill de ha en utredning om en s.k. jordbank eller åkerreserv. Jag skall, herr talman, med hänsyn till att föredragningslistan i dag är ganska lång inte dröja länge i talarstolen, utan vill bara ta upp några frågor angående jordbanken. Herr Hansson i Skegrie nämnde — det framhålls också i reservationen 1 — att 1960 års jordbruksutredning sysslade litet med denna fråga. Det är alldeles riktigt. Jag har påpekat i utskottet och gör det även nu, att det var rent sporadiskt denna fråga kom upp. Jag har kollationerat den uppgiften med utredningens sekretariat och fått den bekräftad. Emellertid har herr Hansson rätt i att spörsmålet i varje fall var föreemål för vissa Ööverläggningar. Herr Hansson i Skegrie påpekar också att det finns länder som har jordbankssystem och nämner som exempel Nordamerikas förenta stater och Finland. Finland skulle för övrigt, enligt herr Hansson, göra stora vinster på sin jordbank. Det är emellertid mycket svårt att yttra sig om det, eftersom Finland har fattat beslut i ärendet i år och det knappast kan ha trätt i kraft ännu. Beslutet är väl ungefär en månad gammalt, och om jag inte är alldeles fel underrättad har man inte fått ut tilllämpningsföreskrifterna för hur jordbanken skall fungera. Det kan knappast heller påstås att amerikanerna har varit alldeles förtjusta i sitt jordbankssystem. De har byggt upp sin åkerreserv på två olika sätt. Det första är kortsiktigt — man träffar avtal för ett år i taget med vederbörande jordbrukare — medan det andra innebär långsiktiga avtal. Hur det långsiktiga avtalet fungerar hade herr Hansson i Skegrie och jag tillfälle att studera, när vi var i Amerika. Amerikanerna själva var inte nöjda med det, eftersom man bara tog bort en del av brukningsenheten och lade den i en åkerreserv, varvid man kunde använda pengarna för den andra delen. Effekten blev därigenom inte den önskvärda. Det finns alltså inga påtagliga bevis för att man i USA har nått de resultat som man ville ha. I Finland kan man som sagt inte ha gjort det, eftersom systemet där inte ännu har trätt i kraft. Herr Hansson i Skegrie nämner också att en promemoria hade fogats till den prisöverenskommelse som lämnats, vari man tagit upp just jordbanksdiskussionen. Det är riktigt att det fanns en sådan PM med. som har sysslat med dessa frågor sett positivt på jordbankssystemet. Det påståendet är inte riktigt, herr Hansson. De tre tjänstemän som har arbetat härmed har upprättat olika alternativ och sagt: Dessa fördelar vinner vi med det ena systemet, men vi får dessa nackdelar, dessa fördelar vinner vi med det andra systemet etc. Därav kan man inte dra den slutsatsen — den är i så fall alltför snabb — att det finns anledning att utreda frågan om en åkerreserv. När utskottsmajoriteten inte kunnat acceptera förslagen är det på grund av att 1967 års jordbrukspolitiska beslut går ut på att den produktiva åkermarken skall minskas för att vi skall få bort ett icke önskvärt överskott av jordbruksprodukter. Lantbruksstyrelsen skriver också i sitt yttrande att en ändring inte bör vidtas förrän verkningarna av 1967 års jordbrukspolitiska program har prövats under en längre period. Vidare har sagts att man skulle tillgodose naturvårdsoch miljövårdssynpunkter genom ett jordbankssystem. Statens naturvårdsverk har framhållit att dessa frågor studeras av statens råd för skogsoch jordbruksforskning vid lantbrukshögskolan. En = arbetsgrupp som är knuten till naturvårdsverket och som består av representanter för lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, naturvårdsverket, kommunförbundet och RLF har även fått sig förelagd dessa uppgifter, och den bör ha möjlighet att ta till vara dessa intressen. I reservationen 2 tas upp frågan om dåliga kontakter mellan vederbörande lantbruksnämnd och de organ i kommunerna som sysslar med naturvårdsoch miljövårdsfrågorna. Reservanterna anser att lantbruksnämnderna bör få direktiv att ta kontakt med dessa organ. De säger också att kommunerna borde åläggas att meddela lantbruksnämnderna vilket organ inom kommunen som handhar dessa frågor. De som har yttrat sig över motionerna — Svenska kommunförbundet, lantbruksstyrelsen m.fl. — säger att kontakter regelmässigt tas mellan dessa organ.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

Herr talman! Jag vill bara rätta till ett uttalande av herr Persson i Skänninge. Han sade att jordbruksutredningen endast sporadiskt vidrörde frågan om jordbanken. Det förhöll sig så att jordbruksutredningen fick en promemoria, utarbetad av vår tidigare jordbruksattaché i Förenta staterna Paul Grabö. Denna promemoria var föremål för diskussion precis som andra frågor i jordbruksutredningen. Den priskommitté som jag talade om tog på eget initiativ upp frågan; den togs alltså inte upp från jordbrukarhåll. Det bör tyda på att de statliga förhandlarna inte ställer sig negativa till frågan. Beträffande kontakterna mellan lantbruksnämnderna och kommunerna är det kanske riktigt att sådana tas när det gäller hälsovårdssynpunkter, t.ex. olägenheterna vid placerandet av en animaliefabrik. Men såvitt jag vet tar man inte kontakt med kommunerna när det gäller den egentliga naturvården. Det exempel jag nämnde, som stod i tidningarna för ett par år sedan, då en kommun överklagade, tyder på detta. Jag menar att det alltid är bättre att förekomma än att tvingas rätta till en sak genom att överklaga. Om det hade förekommit en sådan förhandskontakt i detta fall, hade denna kommun redan på ett tidigt stadium kunnat delge sin mening. Nu hade den ingenting annat att göra än att överklaga ett redan fattat beslut, och det måste vara sämre.

Herr talman! Jag borde kanske vara tacksam för att herr Hansson i Skegrie tycks rätta till mina uppgifter, men eftersom jag har en uppfattning om vad som skedde i jordbruksutredningen och herr Hansson har en annan, kan jag inte ändra mig på grund av att herr Hansson säger att jag har gjort mig skyldig till en felaktighet. Det var så, herr Hansson, att denna fråga kom upp rent sporadiskt i jordbruksutredningen. Det var herr Waldemar Svensson, tidigare ledamot av denna kammare, som tog upp den, och han fick stöd av professor Assar Lindbäck. Sedan skrev herr Grabö, som hade varit lantbruksattaché i USA, en kort promemoria där han redogjorde för det system som fanns i Amerika. Om herr Hansson friskar upp sitt minne, kanske han påminner sig att vi ansåg att det systemet var förkastligt och att vi inte kunde godta det. Jag har alltså samma uppfattning som jag hävdade i utskottet, att denna fråga inte varit föremål för några större överläggningar inom jordbruksutredningen, utan endast sporadiskt kommit upp. När det gäller miljövårdsfrågorna kan jag säga till herr Hansson att den kommunala förköpsrätten, som numera finns, innebär att man i praktiskt taget samtliga fall måste ta kontakt med lantbruksnämnderna. Såvitt jag förstår har vi ingen anledning att ändra på detta.

Herr talman! Samhällets intresse inriktas ju i våra dagar främst på att flytta tyngdpunkten från sjukvård till hälsovård. Självfallet är varje åtgärd som kan bidra till att just hälsovården får försprång ytterst angelägen.

Just i ett sådant sammanhang skulle enligt reservanternas mening en parlamentarisk utredning kunna tillföra samhället värdefulla synpunkter. Man talar i dessa dagar om »den goda tekniken> och lägger då in i detta begrepp teknikens nya möjligheter att tjäna individen och samhället. För att ta några exem pel: trafikforskningens undersökningar och resultat och den tunga belastningen av trafikoffer inom sjukvården skulle genom en sådan utredning som den föreslagna kunna sammanställas på ett instruktivt och fruktbärande sätt. I debatten har det nämnts att fria sprutor för utlandsresenärer kanske skulle ställa sig betydligt billigare än kostnaderna för sjukvård och arbetsbortfall på grund av sjukdom. Många andra exempel skulle kunna anföras.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

Herr talman! Ambitionsnivån hos landstingen som sjukvårdens huvudmän har varit hög, och de som arbetar inom sjukvårdssektorn och de som är engagerade inom landstingen motsätter sig inte denna höga ambitionsgrad. Det är självfallet att sjukvårdens huvudmän vill göra allt för att ge människorna en adekvat vård. En väl utbyggd sjukvård är en given förutsättning för att sjuka människor på snabbaste sätt skall kunna återvinna sin hälsa. Den kraftiga satsning som sjukvårdens huvudmän har fått göra har emellertid också betytt att kostnaderna har blivit ett problem, även om landstingen har egen beskattningsrätt. I motionerna 1I:358 och II: 279, som behandlas i allmänna beredningsutskottets förevarande utlåtande, ställs dessa frågor under debatt. Ta kammaren är gamla landstingsmän :som har stor erfarenhet av sjukvård och av de kostnader som sjukvården åsamkar landstingen. Jag vill starkt understryka att motionärerna och vi som står för den blanka reservationen har .samma uppfattning, att människorna måste få en god sjukvård. Det problem som möter gäller emellertid hur man på bästa sätt skall kunna möta de kostmadsstegringar som uppstår bl.a. på driftsidan. Motionärerna föreslår en genomgripande översyn av de olika faktorer som medverkar till att sjukvården belastas så hårt och en utredning om hur denna belastning skall kunna minskas. Beredningsutskottet hänvisar till att ett flertal utredningar arbetar med att försöka finna lösningar som innebär en utvidgning av den förebyggande hälsovården. Självfallet har motionärerna när de skrev motionen känt till att alla dessa aktiviteter pågår, men trots allt kan sjukvårdens huvudmän inte påverka så många sektorer i samhället, utan de befinner sig litet vid sidan om. Det är därför som motionärerna har tagit upp det mycket brännande problemet, hur vi på bästa sätt skall förebygga att sjukvårdens huvudmän måste ta på sig alltför höga kostnader. Om man finge göra en avvägning tidigare, skulle man kanske satsa kraftigare på något annat område. Vi kan t.ex. se på trafikplaneringen; vore det inte rimligt att det satsades mer på trafikanordningar för att inte få så många trafikolycksfall? En utredning som landstingsdirektör Gotthard Nilsson i Örebro har gjort visar vilka kostnader de patienter som har tagits in på de kirurgiska klinikerna i Örebro län har medfört. De 515 svårt trafikskadade personer som under 1967 låg på Örebro läns landstings kirurgiska kliniker kostade cirka 3 miljoner kronor i vårdavgifter. De skadade vårdades i genomsnitt cirka 30 dagar på de kirurgiska klinikerna, och eftersom varje patient kostar 200 kronor om dagen, skulle det betyda oerhört mycket om en del av olycksfallen kunde förebyggas. Inom landstingen ställer man sig självfallet frågan, hur mycket sjukvården får kosta i förhållande till bruttonationalprodukten.

De som står för den motiverade reservationen är nya här i kammaren, och de ville hålla reservationen inom den socialdemokratiska familjen. Det har vi respekterat, som fogat en blank reservation till utskottets utlåtande — annars skulle vi ha kunnat skriva våra namn under den motiverade reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation av fröken Åsbrink m.fl. som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Att tillgodose efterfrågan på sjukvård men ändå hålla skattetrycket inom rimliga gränser och klara den samhällsekonomiska balansen kommer att bli ett av de största problem som politikerna får brottas med i framtiden. Det gäller här en synnerligen stor politisk fråga, men inte en partipolitisk fråga. Jag anser att den är så viktig, att jag måste ta kammarens tid i anspråk med att närmare motivera vad vi egentligen åsyftar med vår motion. Jag tycker mig märka att utskottsmajoriteten inte har förstått innehållet i denna. Kostnadsutvecklingen på sjukvårdens område hotar att spränga alla fördämningar. Efterfrågan på sjukvård är bottenlös. Den bara växer, vidgas och accelereras. Särskilt kostnaderna accelererar, så att varenda landstingsman, som något trängt in i detta problem, med största bekymmer undrar hur det skall gå. Det ser ut som om man har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen. På sikt är den ytterst oroande. Utgifterna för sjukvård och sjukförsäkring ökade under fyraårsperioden 1964—1968 från 5 miljarder till 10,1 miljarder kronor eller med 102 procent, för åldringar och handikappade från något över 4,5 miljarder till 7,5 miljarder kronor eller med 65 procent. Det är främst hälsooch sjukvården som expanderar våldsammare än någonsin förr. Det allmännas utgifter för hälsooch sjukvård var 1964 2 800 miljoner kronor och beräknas i år till över 6 miljarder kronor, en ökning med 3,3 miljarder eller 117 procent. I Borgenhammars bok »Makten över sjukhusen» återger han långtidsutredningens uppgift att 120 000 personer är anställda i sjukvården och att mer än en femtedel av den offentliga konsumtionen avser utgifter för hälsooch sjukvård. Sjukhusen svarar för den dominerande delen. Om jag som exempel tar mitt eget län, Örebro län, kan jag nämna att landstingets bruttokostnader för hälsooch sjukvård fördubblades under 20-årsperioden 1920—1940 från 1,5 miljon kronor till 3,1 miljoner kronor. 1960 var bruttokostnaderna uppe i 68 miljoner kronor, vilket betyder att de hade fördubblats under en femårsperiod. Mellan 1960 och 1965 ökade bruttokostnaderna med 134 procent. För nästa budgetår slutar statförslaget på 256 miljoner kronor, vilket innebär en ökning på 106 procent eller en fördubbling på en fyraårsperiod. Om vi fortsätter i samma takt får vi en bit in på 1970-talet en landstings skatt på 13 kronor, och man har räknat ut att vi på 1980-talet är uppe i en landstingsskatt på 20 kronor. Tendensen är likadan inom alla landsting. Vad är orsakerna till detta? Jo, det är fler äldre personer som efterfrågar vård, man måste ge effektivare behandling varav följer dyrare utrustning, personalökning med stigande löner och höga investeringskostnader. Vi ser i dag att sjukvårdspersonalen kräver ökade löner, och det är ingenting att säga om det. Men om ett vårdbiträde i dag har en årslön på 22 000 kronor, så är landstingets kostnad för varje vårdbiträde 30000 kronor med de socialutgifter och annat såsom ersättning för semester o.d. som landstinget betalar. Det ger kanske en liten bild av vad lönekostnaderna betyder, och det är ju de som slukar det mesta. Ambitiösa landsting har strävat efter att bygga ut sjukvårdsorganisationen i takt med denna ökade efterfrågan, men har aldrig lyckats, trots att man tagit i anspråk ständigt stigande andel av den samlade bruttonationalinkomsten. Det vill jag särskilt poängtera, och jag skall återkomma till saken. Inom alla landsting diskuteras dessa problem. Alla berörda myndigheter diskuterar planering, organisation, rationalisering och prioritering av sjukvården för att söka bromsa kostnadsutvecklingen men ändå kunna tillgodose det ökade vårdbehovet. Vi har inom Örebro län haft kontinuerliga kurser för läkare och även för landstingsmän och ständigt diskuterat dessa problem och försökt komma till något resultat. Jag kan som ett exempel på dessa diskussioner citera vad landstingsrådet Kurt Ward i Malmöhus län yttrade, jag tror det var den 5 maj: »Låt-gå-karusellen inom sjukvården måste stoppas. För att hejda kostnadsutvecklingen måste förutsättningar skapas för en hårdare styrning, prioritering och programmering inom sjukvården. Kostnaderna för sjukvården ökar f.n. med 16 procent om året. Eftersom BPN bara ökar med 4—5 procent måste kurvorna snart mötas. Den tidpunkt är inte alltför långt avlägsen, då sjukvårdskostnaderna blir lika med BPN. Redan i början av 70-talet kommer kostnaderna för sjukvård att bli ett stort finanspolitiskt och skattepolitiskt problem.» Detta har tydligen förbigått utskottsmajoriteten. I en TV-diskussion för en tid sedan konstaterade administratörer och ekonomisk expertis att sjukvården är på väg in i en kris och att det till sist är de politiska instanserna, statsmakterna och landstingen, som bestämmer hur mycket av våra resurser som skall gå till sjukvården. Men landstingens uppgift är — och nu vill jag att fru Eriksson i Stockholm skall lyssna — att klara sjukvården. Praktiskt taget hela sjukvårdsområdet har genom huvudmannaskapsreformen koncentrerats till landstingen och de tre städerna utanför landsting. Men hur man än planerar och organiserar sjukvården bryts inte utvecklingen så länge man inte mera målmedvetet och planmässigt satsar på sjukdomsförebyggande åtgärder inom andra sektorer. Utskottet lämnar en ingående redogörelse för de åtgärder som vidtagits av socialstyrelsen, landstingen och andra berörda myndigheter, och det har vi motionärer själva också framhållit. Men vi har ju konstaterat att detta inte hjälper oss ett dugg. Vi har åberopat dessa separata utredningar och åtgärder som ändå inte kan lösa de problem vi önskar klara. Landstingens aktuella satsning tar sikte på den öppna vården för att avlasta den slutna. Utskottet understryker detta, men det är att slå in öppna dörrar. Även i motionen framhålles detta, och varenda vecka arbetar jag själv med sådana uppgifter inom landstinget.

Vad tror fru Eriksson i Stockholm att alla dessa värdefulla hälsoundersökningar kommer att medföra för sjukvården? Jo, kraven och efterfrågan på sjukvård kommer på kort sikt att öka mycket starkt och därmed också kostnaderna. Men ett faktum är att hur landstingen än planerar och organiserar sin verksamhet blir en ytterligare kraftig satsning ändå oundviklig, om man nämligen fortfarande vill tillgodose vårdbehoven med bibehållen standard liksom även kravet på ännu bättre vård. Ingen enstaka åtgärd och inte heller alla de åtgärder tillsammans, som utskottet beskriver på ett par sidor i sitt utlåtande och som landstingen och andra myndigheter vidtagit, löser de problem som motionärerna önskar klara av. Det vill synas som om utskottsmajoriteten har missförstått vad vi syftar till. Däremot har reservanterna helt förstått våra intentioner, och jag tycker det är väl funnet när reservanterna har tolkat vår önskan om en »tvärvetenskaplig» sammanställning »av alla de faktorer som skapar den mänskliga miljö, som utgör grundförutsättningen för såväl hälsosom sjukvården». Praktiskt taget alla åtgärder som utskottsmajoriteten redovisar gäller omhändertagande av redan sjuka och skadade människor. Knappast någon av de åtgärder för att förhindra sjukdom och skador som ligger utanför landstingens kompetensområde har utskottsmajoriteten brytt sig om. Landstingen har nu praktiskt taget inga möjligheter att påverka planeringen inom sådana områden där åtgärderna skulle kunna inverka på utvecklingen av hela sjukdomspanoramat och därmed på efterfrågan av sjukvård. Sjukvårdens huvudmän befinner sig i en tvångssituation och får ta hand om sådana fall som ofta är följden av bristande insatser på andra områden inom samhällslivet, brister som kan medföra ett befrämjande av ohälsa och skador genom underlåtenhetssynder av olika slag. Se till exempel på trafikolyckorna. Trafikmiljön är ju förödande för sjukvårdsinstitutionerna. Den officiella statistiken talar ett hemskt språk om många döda och allvarligt skadade i trafiken. När det inträffat en bilolycka ger man i vårt län redan från ambulanserna order till lasarettet, rapporterar skadorna och vilka ingrepp som behöver göras, och på lasarettet står ett stort team av framstående läkare och sjukvårdare beredda att ta hand om de skadade. Under mellantiden kan den personalen knappast göra något annat. Det är en mycket omfattande och tidsödande apparat som behövs för att ta hand om trafikskadade människor. Varje dygn på en intensivvårdavdelning kostar i genomsnitt 1000 kronor. För stat och försäkringskassa blir den genomsnittliga förlusten 20 000 kronor. En skada uppkommen vid en banal bilolycka kan kosta och har kostat landstinget över 100000 kronor innan patienten åter kommit ut i arbetslivet, och drygt 500 svårt trafikskadade som tagits om hand på landstingets kirurgiska kliniker kostade 3 miljoner kronor i vårdavgifter 1967. Och ändå är detta bara en bråkdel av produktionsbortfallet. Totalt beräknas 1968 års olyckor ha medfört en förlust på cirka 2 miljarder för nationalprodukten. Av sjukförsäkringsstatistiken kan vi också se att 74 miljoner arbetsdagar gick till spillo. Om vi lägger till karensdagarna är antalet uppe i 85 miljoner. Produktionsbortfallet för detta är ungefär 8,5 miljarder kronor per år. Vad kan nu landstingen göra åt trafikolyckorna? Har = utskottsmajoriteten tänkt på det, eller sysslar socialstyrelsen med den frågan? Eller gör Spri eller någon annan det? Även den organisationen har nämnts i dessa sammanhang, och det har också vi som sysslar med sjukvård gjort. Vad gör man åt trafikolyckorna, som skapar denna oerhörda efterfrågan på läkare och sjukvårdspersonal? Landstingen får ta hand om offren, när trafikolyckorna redan har inträffat. Det är lätt att också peka på andra områden där miljön skapar sjukdomar och skadar hälsan. Men den saken kan landstingen inte göra något åt. De får ingripa när sjukdomen, skadan eller ohälsan redan är ett faktum. Hur vi än satsar på sjukvården kvarstår de förhållanden jag nämnt. De ökar efterfrågan på sjukvård. Är det inte, som vår landstingsdirektör sagt, anmärkningsvärt att landstingen nu har: legalt huvudmannaskap för sjukvården. men inte något ansvar för hälsovården, annat än när det gäller förebyggande: mödraoch barnavård och litet annat? Landstingen är ju i övrigt ställda utan-- för. Däremot reses det krav på att sjuk-- vårdshuvudmannen, i vilken situation. det än uppstår ett sjukvårdsbehov, skall vara beredd att stå till förfogande med vårdresurser, personella och ekonomiska insatser. Genom sin ensidiga inrikt-- ning på hälsooch sjukvård har landstingen inte på samma sätt som exempelvis staten tvingats att väga insatserna för denna vårds utbyggnad mot andra samhällsuppgifter. Häri ligger en annan av kärnpunkterna i vår motion, sonr tycks ha missuppfattats eller underskattats av utskottsmajoriteten. Det är en: av de viktiga frågorna i detta sammanhang. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande endast kostat på sig sex rader om denna sak. I övrigt har man egentligen bara redogjort för motionen och dess uppräkning av vad landstingen gör, vilket vi som arbetar inom landstingen redan känner till och vet att det inte är tillräckligt. På sina sex rader tar utskottsmajoriteten upp det problem som utgör en av kärnpunkterna i detta sammanhang och hänvisar därvid till att arbetsmarknadsstyrelsen kan reglera sjukhusbyggandet och att socialstyrelsen kan vidta åtgärder beträffande läkarnas förhållanden. Har fru Eriksson i Stockholm eller någon annan av kammarens ledamöter sett att kostnadsutvecklingen inom sjukvården på något sätt påverkats under den långa tid som dessa möjligheter funnits? Nej, och de kommer inte heller i framtiden att ha någon större betydelse. Vi kommer inte förbi det problem som Kurt Ward påtalade, nämligen att kostnaderna för sjukvården ökar snabbt och att kurvan för dessa kostnader och siffran för bruttonationalprodukten tenderar att mötas. Dit kan ingen ansvarig politiker. helt enkelt låta det gå. Men då detta inte är landstingens sak, måste statsmakterna och politikerna ta itu med problemet. Edgar Borghammar, vars bok »Makten över sjukhusen» jag tidigare citerade, har berört också detta problem, och jag vill återge följande uttalande av honom: »Även om hälsa, mindre lidande och längre liv kan åstadkommas, om sjukvården får större resurser, är det därför inte säkert, att just sjukvården bör ges dessa resurser. Hänsyn måste nämligen tas för det första till om samma resultat kan nås effektivare på andra sätt. Man kan t.ex. välja mellan att satsa ett givet belopp på utbyggnaden av vägnätet eller på sjukhusets olycksfallsmottagning. För det andra får hänsyn tas till att människorna även har andra mål än bättre hälsa. De vill ha större bostäder, fler bilar, mera kläder och färgtelevisionsapparater. I ett samhälle som eftersträvar full sysselsättning innebär varje beslut, att producera mer sjukvårdstjänster, också ett beslut att avstå från produktion av något annat. Det måste ske en avvägning, en fördelning av anslagen på sjukvård och andra områden.» Det är precis vad vi har velat att politikerna skall inse. Det är nämligen ett axiom. Vill vi inte inse det nu, tvingas vi förr eller senare att göra det. Borghammar framhåller vidare att man har en känsla av att beslutsfattarna inom sjukvårdens område såväl på sjukhusen som på det politiska planet känner sig tvingade att sticka huvudet i busken när avvägningsfrågorna skall avgöras. Han understryker att det är politikernas uppgift att fatta beslut om sjukvårdens målsättning och resurstilldelning, medan det är vårdgivarnas, främst läkarnas och administratörernas, uppgift att förse politikerna med ett objektivt och tillförlitligt beslutsunderlag. Han menar att det inte går att åstadkomma ett sådant i dag, bl.a. därför att vi saknar tillfredsställande information om alla de faktorer som har inflytande på och skall sammanvägas till beslutsunderlag. Men det har utskottsmajoriteten inte förstått. Varken vårdgivarna, administratörerna eller politikerna kan därför fullgöra sina uppgifter på ett önskvärt sätt, skriver Borghammar. — Vi motionärer vill med vår motion skaffa fram sådant material som behövs för en riktigare avvägning av samhällets resurser för sjukvård och dess förebyggande. Om inte resurserna räcker till för alla inom hälsooch sjukvården anmälda behov måste ställning tas till vilka sektorer som skall ges företräde. Vi ställs inför mycket känsliga avvägningar. Under överskådlig tid kommer emellertid sjukvårdsefterfrågan att avsevärt överstiga de tillgängliga resurserna. Varje realistisk sjukvårdspolitik måste utformas mot denna bakgrund. Herr talman! Jag är övertygad om att för den händelse riksdagen inte är beredd att intaga denna ståndpunkt nu, så kommer den att göra det förr eller senare. Vi tvingas till det — vi kan helt enkelt inte låta utvecklingen fortgå på detta sätt. Landstingen står maktlösa; de flesta av problemen ligger utanför landstingens kompetensområde. Jag yrkar bifall till reservationen av fröken Åsbrink m.fl.

Herr talman! Aldrig har jag hört det mäktiga landstingspartiet ge upp sådana rop om hjälp och beklaga sig över sin suveränitet. Ty landstingspartiet har ju faktiskt en suveränitet — det håller i alla tåtar när det gäller sjukvården. Och när det gäller en stor del av den vård som man menar skall förebygga ett ökat behov av sjukvård har landstingspartiet också ett avgörande inflytande. — Det var nu en helt ny röst som talade; jag tyckte närmast det verkade som om det var landstingsdirektörens. De motioner som vi inom allmänna beredningsutskottet i detta fall avstyrkt har ett syfte som vi helt förstår och som även vi anser det vara riktigt att sträva efter att förverkliga. Det gäller att lägga större observans på den förebyggande vården och rationalisera den slutna vården — rationalisera den på det sättet att man bygger ut den öppna vården och använder de resurser som redan finns inom den slutna vården på ett mer effektivt sätt. Vi är alltså helt överens när det gäller det syfte som anges i motionerna. Men en del av vad herr Brandt sade i sitt anförande nyss står ingalunda i motionerna. Motionärerna är litet mer hovsamma — men röstläget kan ju göra att orden får en något annan innebörd när de uttalas här i kammaren. Vad begär man egentligen? Jo, man begär att landstingen inte skall behöva bära dessa ökade kostnader för sjukvården, utan att staten på ett annat sätt än nu skall ta ansvaret. Det är grunddraget i vad herr Brandt här sagt. Men i motionerna heter det att man vill ha en hårdare styrning organisatoriskt och planeringsmässigt. Detta är på gång, och därför är det inte alls ovidkommande, som herr Brandt säger, att vi pekar på hur man styr sjukvårdens utbyggnad och användningen av sjukvårdens resurser i dag. En av de viktigaste åtgärderna härvidlag är väl den ganska märkliga sammanslagningen av de centrala verken för sociala och medicinska frågor — det skapades en socialstyrelse som handlägger både en del av de åtgärder som anses vara av förebyggande art och det som direkt gäller omhändertagande till sjukvård.

Jag tolkar inte vare sig herr Brandts anförande här eller motionärernas skrivning som uttryck för en lust att minska omvårdnaden av sjuka människor. Om man känner till landstingens ambitioner, vet man att landstingen är mycket angelägna om att vetenskapligt befinna sig på toppen. Ibland har de en lust att överglänsa varandra; det kan t.ex. gälla att de vill ha en läkare som gör vad ingen annan läkare i Sverige kan göra och då ställer de alla resurser till hans förfogande. Ambitionerna är alltså enorma och de motsvarar inte alls den inställning som man skulle kunna spåra i herr Brandts anförande, nämligen viljan att begränsa. Tvärtom! Dagens nya sjukhus står också på toppen av modernitet både i fråga om byggnader och utrustning. Personalbehoven stegras. Med den nya utbildningen av både läkare och sjuksköterskor och andra nya kategorier inom sjukvården får man också möjlighet att besätta alla tjänster. Redan detta medför en ökning av personalen. Men man kan ställa frågan: Hur användes sjukhusen? Herr Brandt är väl medveten om att det från fredag efter middag och över lördag och söndag är ganska lugnt på ett sjukhus. Det föreligger en stor skillnad mellan ett sjukhus och de industrier av hög modernitet som man bygger upp. Industrierna måste drivas kontinuerligt om de över huvud taget skall kunna bära sig, på sjukhusen med deras höga tekniska utrustning låter man hela maskineriet stoppa några dagar. Jag tror att administratörerna på sjukhusen måste bli medvetna om att det i dag gäller att bjuda ett annat slags sjukvård. När patienterna tas in på sjukhuset, bör detta av andra organ ha förberetts så att de blir föremål för åtgärder omedelbart vid intagandet. Patienterna bör även kunna skrivas ut med hjälp av andra krafter utanför sjukhuset, så att de inte ligger kvar någon eller flera dagar efter för att få kost och logi. Därvidlag tror jag att landstingen själva har syndat en hel del. Administrationen av sjukhusen har inte kommit upp i jämnhöjd med den tekniska utrustningen. Det kan finnas många skäl till detta, bl.a. rädslan för att man kanske överanstränger sin personal och därigenom kommer i ett svårare läge vid rekryteringen. Men för att råda bot på detta behövs inga parlamentariska utredningar. För att prioritera en del av de aktiviteter, vilka det skulle vara rationellt att särskilt bygga ut, behövs inte heller någon utredning. Vad man behöver göra för att styra både organisationen och utbyggnaden är väl klarlagt. När vi har påpekat att det redan finns ett rationaliseringsoch planeringsorgan som heter SPRI, har vi gjort detta därför att man på den vägen dock kunnat spara en hel del för huvudmännen. Det finns sjukhus och landsting som har en älskad överläkare, vilken man vid planeringen av ett sjukhus gärna följer i hans äskande om 30 operationssalar. Det kan emellertid hända att SPRI skriver ned antalet till 10. Nog har landstinget anledning att inse att detta organ verkar i önskad riktning om man vill begränsa kostnaderna. I detta organ är också landstingen väl representerade. Från en av de mest initierade har jag hört att SPRI håller i alla tåtar och landstingen bör därför inte göra sig fria från det ansvar som de här ropar på att andra skall ta. Vidare finns inom socialdepartementet en sjukvårdsdelegation som har överblick över sjukvårdens expansion och som har till uppgift att följa utbyggnaden av sjukvårdsresurserna och verka för en samordning av planeringen. De har hittills sysslat med att prioritera vissa delar av sjukvården och med att — helt i huvudmännens anda — söka få den psykiatriska långtidsvården tillgodosedd både med läkare och byggnadsmässigt. Delegationen har initierat rullande prognoser för utbyggnaden, och den har hämtat uppgifter från huvudmännen. Alla känner till RUPRO, den rullande programskissen av år 1967, och vi vet att vi får en liknande planering i år, som gäller resursfördelningen fram till år 1975. Den kan man väl inte bortse från, när man vill ha en styrning och planering för framtiden. Själva tjänsterna är det socialstyrelsen som skall godkänna. I det avseendet har man varit hårdare än ute i sjukvårdsområdena. Här finns alltså också en styrning, och i den deltar landstingskommunerna och Landstingsförbundet. Det finns alltså även därvidlag en parlamentarisk sammansättning. Till Landstingsförbundets kongress har väckts en motion som väl går i samma riktning som de motioner som har väckts här i riksdagen, fast den klarare anger att det egentligen gäller själva finanserna. Man har velat ha en utredning om hur = sjukvårdskostnaderna i framtiden skall fördelas och resultatet har blivit — enligt vad som uppgivits — att socialdepartementet ämnar göra en översyn av den fördelning av kost naderna mellan stat och kommun som måste göras, bl.a. i anknytning till det nya förslaget till ersättning via försäkringen för läkarbesök. Läggs försäkringen om, måste det ju återverka på både huvudmännens och statens ansvar. Man har blivit överens om att också göra en analys av sjukvårdskostnaderna just i samband med den nya sjukvårdslagen.

Utskottet förordar en parlamentariskt sammansatt utredning för att överse systemet. Detta inverkar också på lands tingsskatten. De önskemål man innerst inne sätter främst — det är tydligen i första hand de ekonomiska frågorna — är alltså tillgodosedda genom specialorgan, i vilka just parlamentariker och huvudmän är representerade; det är SPRI, det är sjukvårdsdelegationen, det är RUPRO och det är socialstyrelsen. I den plan för läkarutbildningen som vi antog häromdagen ligger också en styrning för att läkarna skall kunna utnyttjas där de bäst behövs och där man just nu mest är i beråd om hur uppgifterna skall klaras. Motionärerna tillhör huvudmännen och spelar alltså en stor roll vid styrningen. De har alla möjligheter att påverka denna. Nu vet jag att herr Brandt invänder: »Det är inte det vi menar. Vi kan ju inte påverka ett sådant förhållande som att trafiken har så många skador på sitt samvete. Där borde staten göra någonting.> Men finns det någonting som har fått ett så enormt utrymme som just trafiksäkerhetsarbetet med ett helt nytt verk? Har man på något annat område haft en sådan propagandaapparat till sin hjälp som man här har haft för att förebygga olyckor och öka trafiksäkerheten? Att kräva att vi därutöver skulle låta en sådan parlamentarisk utredning som krävs i motionen undersöka vad som behövs, förefaller vara litet långsökt. Planverket har också i uppdrag att se till att vägar dras fram så, att trafiksäkerheten tillgodoses. är det den frågan herr Brandt avser borde det ha uttryckts klarare i motionen än genom att skriva att man vill ha en parlamentarisk utredning för att göra de hälsovårdande uppgifterna mer observerade än de rent sjukvårdande. Jag uppfattar herr Brandts ord som en hårt pressad och initierad landstingsmans förtvivlan över att det möter så stora svårigheter att fylla de uppgifter som landstingen delvis själva haft ambitionen att ta på sig. Jag ser inget fel i att han tar till överord och sympatiserar helt med de intressen han företräder, men jag kan inte inse att en parlamentarisk utredning skall kunna föra frågorna ett fjät längre. Att begära en parlamentarisk utredning när vi har styrningsorgan som funnits ett par, tre år och som vi varit med om att skapa är ganska ovanligt. Om jag alltså respekterar motionärerna ställer jag mig dock helt frågande till vad som skrivits i reservationen. Man talar där om »tvärvetenskapsmän» eller något sådant, som skall se på dessa problem på ett överskådligt sätt och medelst något slags allmän filosofi vägleda utvecklingen beträffande de olika frågor som har berörts. Där finns en mening som är rent skrämmande, men den har väl kommit till i oförstånd och kan väl inte tolkas som den står. Man skriver att de hälsovårdsprojekt som är ekonomiskt mest lönsamma skall ha förtur. Mer skrämmande kan ingenting uttryckas. Vem är det mest lönsamt att ge hälsovård? Är det den som är gammal? Nej, det kan det inte vara. är det den som har dålig utbildning? Nej, det kan det inte vara. Och inte kan det vara någon idé att spilla pengar på handikappade! Om man vill åstadkom ma bättre folkhälsa, som man har sagt i motionerna, är jag förvånad över att man kan anföra den motivering, som finns i reservationen. Den är uppenbarligen inte skriven med hänsyn till problemet i dess helhet. Den är kanske något slags skönlitterär stump som fått en så olycklig utformning, att den kan tas som ett rent nazistiskt färgat råd att hushålla med sjukvård och hälsovård och endast ge sådan vård där det är mest lönsamt. Detta kan inte vara meningen, och de som vill godta de krav som ställs i klämmen borde vara betänksamma mot att ta reservationens motivering. De får naturligtvis göra som de vill, men jag vore glad om de tog avstånd från vad som skrivs i motiveringen och höll sig enbart till klämmen. Det finns alltså sakliga skäl för att vara intresserad av en större satsning på förebyggande hälsovård i den mån man vet vilka objekt som över huvud taget står att få. Litet allmänna råd om att man skall låta bli att supa och röka och att man skall cykla till jobbet, vilket naturligtvis skulle minska behovet av sjukvård och öka hälsan oerhört, är det ingen idé att ge eller filosofera över. Det måste väl bli fråga om öppen vård och förebyggande vård i form av hälsoundersökningar. En av de viktigaste åtgärderna därvidlag är den hälsoundersökning som nu har satts i gång för fyraåringar. Det är lämpligt att fortsätta på den vägen och göra selektiva hälsoundersökningar och punktvisa insatser, t.ex. genom att bygga ut företagshälsovården — det är ett mycket viktigt steg i den förebyggande hälsovården. Vi kommer snart att få göra en avvägning av hur mycket som bör satsas på denna och hur många läkare som bör behållas på sjukhusen och i den öppna vården i övrigt. Det är självklart att det måste förekomma en prioritering och avvägning både mellan olika slag av hälsovård, mellan öppen och sluten vård och även mellan sjukvården över huvud taget och annan social omvårdnad.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

Herr talman! Det kan inte hjälpas att jag kom att tänka på historien från Västergötland om en lektor som talade om ett ihåligt rör. När eleverna frågade om inte alla rör är ihåliga svarade han: »I den häringa klassen kan man inte tala nog tudeligt.> Det tycks vara svårt att förstå innebörden också av det skrivna ordet. Det talas dock alldeles tydligt i reservationen om hälsovård och om ett överflyttande av resurser till de förebyggande åtgärderna. Reservanterna och utskottsmajoriteten tycks tala på olika språk.

Till detta område hör ju numera även sjukvården. Jag kan inte heller finna, att det finns någon anledning att försöka åstadkomma en splittring mellan riksdag och landsting. Det är samma människor våra omsorger gäller och ofta är det samma personer som sitter i landstingen och riksdagen. Vi vet vad vi talar om. Att det nu begärs en samverkan bör inte förhånas och framställas som om vi skulle vilja uppge vår självständighet. Vi är alla svenska medborgare och arbetar för individernas bästa. Herr talman! Jag upprepar min hemställan om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag uppfattar det så att fröken Åsbrink tar avstånd från vad som står i reservationen, nämligen att en bedömning från samhällsekonomisk synpunkt beträffande olika hälsovårdsprojekt och deras prioritering skulle kunna tjäna som en god rådgivare såväl för staten som för landsting och kommunerna — det innebär ju att avsikten skulle vara att nedbringa kostnaderna, d.v.s. att hälsovård skulle ges på de områden där det är ekonomiskt mest lönsamt. Jag antar alltså att fröken Åsbrink ser frågan om ekonomin litet vidare än vad som framgår av reservationens skrivning. Man kan vidare fråga sig: Vilket är hälsovård och vilket är sjukvård? Är inte sjukvård hälsovård? Sjukvården måste väl vara den mest utpräglade hälsovårdande uppgift vi har. Vi talar också om förebyggande hälsovård och menar då att vi skall mota Olle i grinden för att minska antalet sjukhusfall. Till dessa åtgärder hör naturligtvis alla uppgifter på det sociala området. Vi har för bara något år sedan fått ett centralt organ som handlägger en hel del av de kommunala uppgifterna när det gäller att förebygga hälsoskador och dålig balans hos människor på grund av bl.a. social misär. I en god socialvård innesluter vi även medicinsk vård. Man kan alltså inte skilja mellan hälsovård och sjukvård och man kan inte heller från de hälsovårdande åtgärderna avskilja det som kommunerna ansvarar för. Det hjälper inte hur patetisk man än är. Det finns ansvariga organ för detta och från dessa organ är icke vare sig riksdagsmän eller landstingsmän uteslutna utan har fortfarande ett stort inflytande. De håller, som jag sade, i alla tåtar.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att diskutera med fru Eriksson i Stockholm, ty hon har fortfarande inte förstått vad vi syftar till. Hon kritiserar egentligen landstingen för att de inte gör en tillräckligt stor insats på administrationens område. När jag tar i så hårt är det därför att jag anser att landstingen har tagit på sig för mycket. Jag förmodar att kammarens ärade ledamöter många gånger har kunnat observera hur samhället och sjukvårdshuvudmännen angrips i massmedia för att inte tillvarataga de möjligheter som finns och för att inte skapa bättre möjligheter att hjälpa sjuka människor, gamla människor o.s.v. Det förekommer en ständig kritik. Det visas aldrig vad landstingen har åstadkommit utan talas mest om de brister som finns. Pressure groups påverkar ständigt huvudmännen att skapa möjligheter ati hjälpa sjuka människor. Som jag tidigare framhållit har vi nu kommit i en situation där vi ständigt diskuterar hur vi skall kunna få billigast möjliga administrationsapparat. I Örebro län har vi kommit så långt att jag tror att vi inte ens med en promille kan påverka kostnadsutvecklingen. 80 procent av landstingens utgifter går till sjukvården, och 90 procent av detta torde vara lönekostnader. Lönerna skall nu höjas och detta anser väl alla vara riktigt. Hur kan fru Eriksson lösa detta problem som landstingsråd, experter utanför landstingen och alla landstingsledamöter funderar över? Utgifterna fördubblas på fyra år och man kan automatiskt räkna ut att man får kostnader som blir omöjliga att klara om ett tiotal år. Man kan inte hänvisa till att det finns SPRI, socialstyrelse och arbetsmarknadsstyrelse och att landstingen gör det och det utan det fordras en samordning av allt detta för att få en bedömning och avvägning av hur olika problem skall lösas. Utvecklingen fortsätter och landsting ens huvudmän har till uppgift att lösa sina problem. Det som ligger utanför deras område kan de inte påverka och detta i sin tur påverkar sjukvårdskostnaderna.

Herr talman! Jag kunde kanske ha nöjt mig med att helt instämma i vad som anförts av herr Brandt och fröken Åsbrink. När jag ändock tar till orda är det därför att jag anser frågan vara oerhört viktig och att den motion som utskottsmajoriteten har avstyrkt är värd ett bättre öde. Sjukvården är en för hela vårt samhälle mycket viktig sektor. Ökade krav framförs om utbyggnad av vår hälsooch sjukvård. Den som något sysslar med sjukvård känner sig orolig över kostnadsutvecklingen och frågar sig, hur våra begränsade resurser skall räcka till att täcka alla de krav som ställs på vår sjukvård. Sjukvårdens huvudmän — och i den gruppen kan också jag inräknas — har långt gående ambitioner för vårdens utbyggnad, men planerna måste vägas mot andra berättigade krav. Det är riktigt som motionärerna har anfört, att man genom satsning på andra av samhällets aktiviteter kan hindra uppkomsten av skada och sjukdom, och sådana åtgärder måste vägas mot de rent sjukvårdande. Jag menar att det här gäller att öka satsningen på åtgärder i förebyggande syfte för att därmed kunna minska sjukvårdens kostnader.

Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den av fröken Åsbrink m.fl. till utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det är väl inget tvivel om att motionärerna här är ute i ett mycket angeläget ärende. Det har också utskottet noterat, men utskottet har tyvärr inte tagit ställning på det positiva sätt som man skulle ha kunnat hoppas. Det är framför allt två saker som tas upp i motionen, nämligen förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder samt kostnaderna och prioriteringen på sjukvårdssidan. Den senare delen, den ekonomiska, har berörts så mycket i debatten, att jag inte skall ytterligare utveckla den. Att den är angelägen torde stå klart. När de tekniska möjligheterna förefaller att utveckla sig i riktning mot att vi kan göra nära nog vad som helst på sjukvårdens område, men de ekonomiska resurserna sätter en gräns, är det absolut nödvändigt att företa någon prioritering, och var skall den göras om inte hos det planerande organet på riksplanet? Jag skulle, herr talman, vilja säga bara ett par ord om sjukdomsförebyggande åtgärder som kanske är det mest betydelsefulla av de två avsnitten i detta sammanhang. Jag skulle vilja framhålla att vi måste lära oss att leva ett sunt liv. På den första sidan i motionen talas det om den ökande stressen i arbetslivet och i samhället, det talas om alkoholskador och andra skador som uppstår på grund av dåliga kostvanor och bruk av stimulantia, för att inte tala om narkotika. Jag anser att detta är den absolut viktigaste delen av motionen. Jag har tidigare instämt med herr Andersson i Örebro, som berörde tra fikskadorna. Också i detta fall har den förebyggande verksamheten stor betydelse. Jag anser att det är nödvändigt att företa en översyn av hela detta område och främst beträffande de två här berörda avsnitt som är särskilt betydelsefulla. Det gäller först hur människor genom ett sunt levnadssätt skall förebygga sjukdomar och hur man på ett tidigt stadium skall spåra upp sjukdomar som inte kan undvikas. Här har det gjorts en hel del, men inte tillräckligt. Det gäller vidare att få till stånd en prioritering, så att landstingen och de myndigheter som har hand om hälsooch sjukvården vet vad de skall satsa på. Alla som har sysslat med dessa frågor ute i landet vet hur brännande de är. Alltså bifall till utredningskravet enl. reservationen.

Herr talman! Man behöver inte, som någon sade tidigare, höra till den socialdemokratiska familjen för att våga uttrycka sin uppskattning av den motion som vi behandlar och uttala sin anslutning till den reservation som finns fogad till utskottets utlåtande. Jag vill inledningsvis säga att vi från oppositionshåll inte så sällan har fört fram krav på en totalplanering. Jag vill inte säga att det har gällt just detta område, men det har gällt andra områden, där många utredningar arbetar och där man saknar ett samlat grepp. I de fallen har vi kanske inte mött motsvarande gensvar från majoritetspartiet; Vi skall emellertid hålla oss till det föreliggande ärendet, herr talman, och jag vill om det säga att det tar upp en utomordentligt viktig fråga som vi inte kan gå förbi. Jag måste säga att jag inte förstår fru Erikssons i Stockholm negativa inställning. Det förefaller mig som hon inte riktigt har fattat vad problemet gäller. Hon säger att hon får det intrycket, att landstingen skulle vilja minska omvårdnaden om de sjuka. Det var väl ett uttryck som kom litet hastigt över fru Erikssons läppar. De som har haft med landstingen att göra måste veta att landstingen satsar allt vad de kan för att dra försorg om sjuka människor. Även om man kanske som representant för arbetstagarsidan någon gång kan tycka att landstingen är stelbenta och att problemen kunde lösas bättre ur personalsynpunkt, tror jag att vi i stort sett inte har någon anmärkning att göra mot landstingen. Jag vill alltså varmt tillstyrka att vi får denna samlade bedömning. Det gäller ju, som här sagts, sådana viktiga frågor som alkoholoch narkotikaproblemen, och det gäller arbetsmiljöns inverkan på människorna. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att nämna, herr talman, att vi tidigare i vår har behandlat en motion från mitt parti som syftade till en utredning om hur arbetsmiljön kan tänkas påverka sjukfrekvensen. Det är en viktig fråga med tanke på den utveckling mot en ökning av stressjukdomarna som sker. Jag minns emellertid inte att herr Brandt eller andra förtjänta socialdemokrater stödde den motionen; den låg annars i linje med de tankegångar som vissa socialdemokrater nu fört fram. Det kan alltså hända att vi ändå kan ena oss på den punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Till min glädje och förvåning har flera kamrater i kammaren efterhört min åsikt i denna fråga. Det är ett ovanligt underlag för en riksdagsman att begära ordet i en debatt. Jag skall alltså be att få redovisa anledningen till att jag i detta fall hör till majoriteten inom utskottet. Herr Brandt sade att detta inte är partipolitik, och på den punkten har han fullständigt rätt. Är inte detta en sådan fråga som man kan nalkas utan aggressioner och utan förutfattade meningar? Är inte det vankelmod som ger sig till känna både i utskottets utlåtande och i reservationen liksom i kammardebatten ett uttryck för att man över lag försöker att på ett objektivt och ambitiöst sätt leta sig fram till lösningar, om vilka ingen är riktigt säker på hur de bör vara beskaffade. En anledning, som inte är relevant eller hållbar, till att jag befinner mig på utskottsmajoritetens sida men som dock finns där var fru Kristensson delvis inne på. År efter år har jag varit med om behandlingen av motioner som varit närbesläktade och haft ungefär samma inriktning som den nu ifrågavarande och då har jag här i kammaren fått lära mig att sådana frågor löser man minsann inte med en parlamentarisk utredning; de sträcker sig över ett alltför vittomfattande fält. När man kommit exempelvis ifrån centern med omnibusmotioner, som berör allt i människans liv ifrån vaggan till graven, har man fått svaret, att sådana problem löser man inte med en parlamentarisk utredning. När man blivit vis av sådan undervisning och känner igen vissa formuleringar i denna motion, har jag sagt mig, att man kanske inte heller här löser det aktuella problemet med en parlamentarisk utredning. I utskottets motivering som jag nog vill säga inte innebär, att man ställer sig helt avvisande till motionerna, utan tvärtom innebär att utskottet visar stort intresse för problematiken, finns det en allvarlig brist, det skall gärna erkännas. Den har kanske ingen av oss upptäckt förrän i dag, nämligen att statsutskottets förslag i dess utlåtande nr 46 bifallits av en enhällig riksdag utan att det har väckt någon större uppmärksamhet här i kammaren. I detta utlåtande föreslogs, att man skulle skriva till Kungl. Maj:t och begära sådan forskning, varom det talas i nu förevarande motioner. Det innebär att motionens önskemål redan delvis är tillgodosett. Jag skall gärna erkänna det som en brist att vi inte har uppmärksammat det, när vi skrivit beredningsutskottets utlåtande över dessa motioner. Om vi gjort det, hade det inneburit ett mera hållbart underlag för yrkandet att lämna ifrågavarande motioner utan åtgärd. Vidare vill jag bara framföra en liten fundering. Sjukvårdshuvudmännen är också huvudmän för hälsovården, och gränsdragningen mellan sjukvård och socialpolitik är svår. Därför tycker jag att statsutskottets av riksdagen bifallna förslag om tvärvetenskaplig forskning är väl motiverat. Vid utskottsbehandlingen framfördes en hel massa funderingar i de frågor som tagits upp i motionerna. Vad är det som är grunden till människans hälsa och trivsel och harmoni? Man kom plötsligt att tala om hela samhällsplaneringen, avståndet mellan arbetsplats och boendeort, och de som var intresserade av det talade om livsåskådningsfrågor, om missbruk av narkotika och olika njutningsmedel och om felaktiga levnadsvanor.

Jag trodde mig emellertid kunna ha den tilltro till sjukvårdens och hälsovårdens huvudmän att de skulle kunna klara det själva, såsom fru Eriksson i Stockholm redan har sagt. Det är klart att man blir litet stött, när herr Brandt talar om att de som sitter i allmänna beredningsutskottet inte har sett ett sjukhus eller ett landsting och inte har förstått något av detta. Jag vill inte överdriva mina insikter eller mina möjligheter att förstå garvade landstingsledamöter. Jag har bara suttit i 16 år och sysslat med sjukvårdsfrågor i landstinget. På grundval av min erfarenhet därifrån har jag sagt mig, att de utredningar som behövs kanske möjligen landstingen och Landstingsförbundet skulle kunna klara vad beträffar det begränsade område som det här kan gälla. Vi kan ändå inte föra in hela samhällsproblematiken i detta sammanhang. Herr talman! Detta är något av vad som ligger bakom mitt stöd av utskottsmajoriteten. Jag står för detta men vill därmed inte ha sagt att det behöver vara så felaktigt att ha andra funderingar om hur frågan skall lösas.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på debatten. Den har varit välgörande och mycket väsentliga frågor har tagits upp. Jag lyssnade med intresse på vad såväl herr Brandt som fröken Åsbrink yttrade men blev litet konfunderad. Herr Brandt sade att det inte är någon partipolitisk fråga och jag vill livligt instämma i detta men jag måste be att få framhålla ett par saker för herr Brandt. När vi den 27 mars i år behandlade statsutskottets utlåtande nr 5 fanns under punkten 23 en partimotion från centerpartiet , i vilken togs upp exakt samma frågeställningar, men då var det tydligen en partipolitisk fråga. Det fanns en reservation fogad till detta utlåtande vilken reservation anslöt sig till partimotionen. Reservationen var undertecknad av centerpartiets och folkpartiets representanter och fick endast 59 röster. Därför tror jag inte att vi fick något stöd från dem som i dag talar för den reservation som jag här vill ansluta mig till. I centerpartiets partimotion togs spörsmålet om den förebyggande hälsovården upp och det framhölls att denna måste syfta till att ge ökade kunskaper på en hel rad områden av väsentlig betydelse för den enskilda människan. Det gäller sjukoch olycksfallsvård, förgiftningsoch kostfrågor, läkemedel, stimulantia och inte minst miljön som också berördes i detta sammanhang. Vi ansåg att samhällets organ på olika områden måste medverka i syfte att skapa en positivare attityd.

Samtidigt skulle man i möjligaste mån söka avlasta sjukvården och socialvården. Jag vill helt ansluta mig tilll herr Brandts ståndpunkt beträffande landstingens stora problem och de kostnadsökningar som kan förutses.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

Herr talman! Vi befinner oss i en politiskt sett mycket intressant situation just nu. Det är alltid fängslande att spekulera över upphovsmannarätten till politiska förslag, men uppenbarligen känner samtliga i kammaren företrädda partier igen större eller mindre delar av de förslag som framförts i den nu aktuella motionen och reservationen. Här har uppenbarligen framför allt oppositionen en nästan unik chans att genom att rösta på bifall till en socialdemokratisk motion vinna kamma rens bifall till egna gamla, gång på gång ställda förslag. Med den storsinthet som är oss egen tycker jag att vi skall ta den chansen. Jag instämmer varmt i yrkandet om bifall till reservationen 1.